Herr talman! Hans Rothenberg har ställt tre frågor till inrikesminister Anders Ygeman om jobbskatteavdragets koppling till skottdåden i Göteborg i mitten av mars. Frågorna handlar i grunden om hur vi bättre kan förhindra att sådana händelser uppkommer. Jag är ansvarig för regeringens satsning för att stärka samhällets förebyggande arbete. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen.Det inrikesministern sa i intervjun i AktuelltDen här regeringen står för en politik som parallellt med insatser inom rättsväsendet också innefattar åtgärder mot brottslighetens orsaker. Det handlar om att minska klyftorna i samhället, att skapa en bra skola för alla och att stärka förutsättningarna för jobb och ökad delaktighet. Vi vill också lyfta fram och på olika sätt stimulera andra aktörer, utanför rättsväsendet, som kan bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta var inrikesministerns budskap, vilket måste ha varit uppenbart för alla som hörde intervjun i dess helhet.

Herr talman! Tack, justitieministern, för svaret!Det här är tyvärr en både tragisk och lätt komisk interpellation som jag har fått anledning att ställa. Det var brutala mord som ägde rum i Biskopsgården i mitten av mars. Det väckte väldigt starka känslor och mycket starka reaktioner. Det var väldigt stora efterverkningar av vad som skedde där. Morden är ännu inte uppklarade.. Inrikesministern ansvarar för det polisiära. Därför var det han som fick svara på frågorna.Låt mig citera vad inrikesministern sa: De senaste 15 åren har det varit dåligt. De sociala klyftorna och arbetslösheten har ökat, skolresultaten har sjunkit. Därför behövs fler åtgärder. Jag hade själv en dialog med inrikesministern på Twitter efter sändningen. Jag fick bekräftat att detta var vad han menade. Jag tycker att det är väldigt olustigt att koppla ihop en tragisk händelse som morden - med de konsekvenser de har för alla inblandade, för det omgivande samhället och för en stad som Göteborg - med något som inte har med sammanhanget att göra. På vilket sätt bär jobbskatteavdragen skulden för skottdåden? Anser statsrådet att morden hade kunnat undvikas om jobbskatteavdragen inte genomförts?

Hade vi inte haft vår dialog efteråt hade jag förmodligen inte ställt den här interpellationen.Jag tycker att det hade varit på sin plats att inrikesministern svarade på detta. Det blir faktiskt lite fånigt att justitieministern ska svara för inrikesministerns uttalanden. Nu vet jag att inrikesministern sitter i rummet utanför kammaren, för han ska nämligen ha en interpellationsdebatt direkt efter oss. Förmodligen lyssnar han på detta via tv-sändningen. Det är väl detta som tyvärr är det komiska i den allmänt tragiska situationen.
Herr talman! Jag håller med Hans Rothenberg om att hans interpellation är både komisk och tragisk. Hans Rothenberg verkar lida av en åkomma som alltför många politiker ofta dras med, nämligen en ovilja att förstå vad opponenten säger, alternativt en aktiv vilja att misstolka och missförstå.Låt oss ta helheten och se vad detta handlar om och se det i ett sammanhang över de senaste åtta till tio åren. Vi har haft borgerlig regering under åtta år. År 2006 vann ni valet och tog över en situation med överskott i statsfinanserna. Det fanns 60 miljarder kronor i överskott. År 2014 förlorade ni valet och lämnade över situationen till oss. Då var det ett underskott på 90 miljarder kronor. Skillnaden mellan minus 90 miljarder och plus 60 miljarder är 150 miljarder. Dessa 150 miljarder är händelsevis nästan exakt lika mycket som ni har sänkt skatterna med - 150 miljarder i skattesänkningar under den här tiden.Under hela er regeringsperiod handlade er dagordning om att få ned skatteuttaget så mycket som möjligt. Så trodde ni att ni skulle lösa arbetslöshetsproblemen och utanförskapsproblemen. Vad var det som hände? Jo, arbetslösheten ökade. Utanförskapet, som ni ju talade så mycket om 2006, ökade. Det blev precis tvärtom: Klyftorna ökade i Sverige mer och snabbare än i något annat västland under er regeringsperiod. Det handlar om klyftorna mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män och mellan stad och land.Hur såg då brottsutvecklingen ut under era åtta år? Antalet anmälda brott ökade med 200 000. Andelen anmälda brott som klarades upp minskade år för år för att i slutändan, år 2014, ligga på en nivå som är den sämsta nivån på över tio år. Det är resultatet av politiken. Det var detta som inrikesminister Anders Ygeman pekade på.Ni ledde Sverige mot en situation där klyftorna ökade mer och mer. Ni hade bara en sak för ögonen, nämligen att hela tiden sänka skatten. Så glömde ni att föra en politik som kunde hålla ihop Sverige, och därmed skapar man en grogrund för kriminalitet, inte minst gängkriminalitet.Hur mycket är 150 miljarder kronor? Det är så mycket som ni sänkte skatten. Det är tre gånger så mycket som hela det svenska rättsväsendet kostar per år. Det är sju gånger så mycket som hela det svenska polisväsendet kostar per år. Tänk hur mycket du hade kunnat göra, Hans Rothenberg, om du i stället för att sänka skatten, framför allt för dem som tjänar mest, hade satsat på att hålla ihop Sverige, skapa jobb och satsa på utbildning och skola för dem som annars är på väg att hamna på en annan bana, och dessutom hade kunnat satsa pengar på brottsbekämpning! Men då handlar det inte bara om att bekämpa brott utan också om att bekämpa brottens orsaker. Det är detta vi talar om här, nämligen hur ni prioriterade under era åtta år. Tänk om ni hade fört en politik som höll ihop Sverige i stället för en politik som bara splittrade upp! Då hade den sociala situationen sett helt annorlunda ut. Då tror jag också att vi hade haft mycket bättre möjligheter och verktyg att bryta nyrekryteringen till de kriminella gäng som nu gör tillvaron i en del förorter så besvärlig.
Herr talman! Ja, det var uppenbart så att även justitieministern ser kopplingen mellan jobbskatteavdrag och begångna mord i Biskopsgården.Men låt oss då gå in lite grann på vad som har hänt de senaste åren! Vad är det som har hänt de senaste åtta åren? Jo, jobbskatteavdraget infördes första gången 2007. Det ger mest till låg och medelinkomsttagare, räknat som andel av lönen. Jobbskattelättnaderna har inneburit att 99 procent av alla heltidsarbetande har fått behålla mer än 1 000 kronor i månaden och att 90 procent har fått behålla mer än 1 500 kronor.Oberoende bedömare, såväl Konjunkturinstitutet som Finanspolitiska rådet, har ställt sig positiva till jobbskatteavdragen och menar att de leder till högre sysselsättning. Att fler arbetar och att fler betalar skatt leder till högre pensioner. Det leder till högre skatteintäkter. Det är det som har hänt under alliansregeringens tid. Trots att människor har fått betala mindre skatt är det fler som har betalat skatt, och det har blivit högre skatteintäkter till staten. Då har vi kunnat använda skatteintäkter, speciellt under en period när det var total finanskris i världen. Sverige var i ett mycket känsligt läge. Det är det här som den nuvarande regeringen alltid glömmer bort i sammanhanget när man gör en historiebeskrivning.Sedan gäller det insatser för att bekämpa brott. Ja, vad gjorde alliansregeringen under åtta år? Det tidsbestämda straffet för mord infördes. Man avskaffade preskription för vissa allvarliga brott.

Livstids fängelse är normalstraffet för mord.Jag kan göra listan längre, men det blir ganska tråkigt att lyssna om jag bara står och rabblar åtgärder som alliansregeringen vidtog.Människor som tidigare har varit i ett utanförskap har tack vare att jobbskatteavdraget infördes också kunnat ge mer skatteintäkter till Sverige, till staten och till kommunerna. Vi kan se på Ali och Fatima i Biskopsgården och deras två barn. År 2006 var det ingen större skillnad på att vara utan arbete och att arbeta. Det som hände sedan var att Fatima, som jobbade, fick 2 000 kronor mer i månaden, och Ali har fått jobb.Vi kan se på Danmark, som i dag har världens högsta skatter, utan konkurrens. De har genomfört få skattesänkningar under de senaste 15 åren men har många gånger en mer utvecklad gängkriminalitet än vad Sverige har.Om vänsterpolitik är lösningen på förortsproblem är det en gåta att problemen generellt är ännu värre i Göteborg och Malmö, som har varit styrda av vänstern i decennier, än i Stockholm, som ofta har haft en borgerlig majoritet under de senaste 20 åren. I Stockholm har utvecklingen inte varit riktigt lika usel, även om det är allvarliga problem.Visst är det sant att det finns ett samband mellan utanförskap och sociala problem och rekrytering till kriminella gäng. Men tror man att lösningen är att låginkomsttagare som jobbar ska betala så mycket i skatt att det i princip inte lönar sig ekonomiskt, jämfört med att gå på bidrag, har man hamnat väldigt fel i sin analys. Det var därför jag ställde interpellationen till inrikesministern.
Fru talman! Det är typiskt att om man ger en moderat fyra minuter att tala ägnar han tre och en halv minut åt att tala om skattesänkningar. Det är så det är. Det är det som är huvudintresset i er politik. Det var det ni visade under de åtta åren, då ni sänkte skatten med 150 miljarder kronor. Det är tre gånger så mycket som hela rättsväsendet kostar och nästan sju gånger så mycket som hela polisväsendet kostar. Det visar tydligt vilka prioriteringar ni har.Utvecklingen går längre tillbaka än åtta år, ska jag säga, men detta tog fart under de här åtta åren. Vi har fått en situation där vi sitter på en explosiv kombination av å ena sidan mycket högre arbetslöshet bland ungdomar, framför allt i vissa områden, och å andra sidan en fast etablerad organiserad kriminalitet. Vi får en situation där en hel generation ungdomar på en del håll tappar sin framtidstro och inte längre ser några framtidsmöjligheter. Vad hade man att se framför sig under den borgerliga tiden? Man såg framför sig att bo hemma hos mamma tills man var 30 år och att jobba gratis i fas 3. Det var det borgerligheten hade att erbjuda.Det är klart att det då finns en risk. Samtidigt kan man se killarna som kommer med sina fina bilar, sina guldkedjor och sin status. Det är de som är inne i de kriminella gängen. Så är det så länge det går bra för dem, innan det tar en ände med förskräckelse. Det finns en risk att en del av de ungdomar som tappar sin framtidstro i stället dras in i de kriminella gängen. Det var precis den utveckling som vi såg. Den måste vi bryta, och det måste vi göra med arbetsmarknadspolitiska insatser för de här ungdomarna.Det handlar till exempel om en 90-dagarsgaranti. Ingen ska behöva gå arbetslös mer än 90 dagar. Det handlar om utbildningsmöjligheter, inte om fas 3 eller något annat sådant påhitt som ni har ägnat er åt under de här åtta åren utan om riktiga utbildningsmöjligheter. Det handlar om ordentliga satsningar på skolan, så att vi kan vända resultaten i skolan. Då får de en möjlighet att faktiskt växa och komma framåt, och de får en framtidstro.Så fungerar det inte. Det grundläggande problemet är just att klyftorna har ökat så mycket att vi har fått en förnyad grogrund. Det vill inte Hans Rothenberg riktigt erkänna. Han vill, som jag tolkar honom, traska på i sina gamla spår. Hade den borgerliga regeringen suttit kvar hade vi inte sett de satsningar som den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen nu går fram med. Vi prioriterar skolan framför skattesänkningar. Vi prioriterar förebyggande insatser framför bara skattesänkningar. Vi måste bekämpa brotten som sådana och få upp uppklaringsandelen. Men vi måste också bekämpa brottens orsaker.
Fru talman! När man låter en socialdemokrat lyssna i fyra minuter tror vederbörande att man pratar om skatter i tre när man gör det i en minut.Det finns en benägenhet hos Socialdemokraterna att skylla det mesta som sker i samhället på jobbskatteavdragen. Det är lika absurt som om regeringen i dag skulle anse att det är löntagarfondernas förtjänst att de svenska skidframgångarna i VM i Falun var så dominerande - det var ju under den tiden som de flesta åkarna föddes. Det är lika absurt som att säga att allting som är ont har skett på grund av jobbskatteavdragen.Det har visat sig att klyftorna i Sverige ökade mellan 1994 och 2013. Det var så. Det har man visat från OECD. Men det var mellan 1994 och 2006 som klyftorna ökade. Under tiden därefter är det uppenbart att det inte skett. Det diskuterade vi väldigt mycket i valrörelsen. Då tyckte inte Morgan Johansson att det var lika roligt som det är nu.Den här interpellationen handlar om kopplingen mellan jobbskatteavdrag och morden i Biskopsgården. Jag rabblade tidigare ett antal åtgärder som alliansregeringen vidtagit för att stärka möjligheterna att begränsa brottsligheten. Jag tänker inte fortsätta att rabbla dem. Däremot vill jag konstatera att Socialdemokraterna i efterhand har accepterat samtliga jobbskatteavdrag. Än så länge har man inte aviserat att man ska ta bort dem. Vi kanske får se det nu på onsdag, när vårpropositionen ska läggas fram.Att säga att jobbskatteavdragen och morden hänger ihop är osmakligt och olämpligt, och det är oriktigt att dra den politiska retoriken till det här lågvattenmärket.Tack för interpellationsdebatten! Jag ser fram emot att lyssna på inrikesministern efter det här.
Fru talman! Ibland undrar jag på vilken planet debatter förs. Menar Hans Rothenberg verkligen allvar när han säger att klyftorna inte ökade från 2006 och framåt? Det kvittar ju hur man mäter, om man mäter andelen barn som växer upp under fattigdomsstrecket, socialbidragskostnaderna, Gini-koefficienten eller andelen som har de 20 procent lägsta inkomsterna i förhållande till den andel som har de 20 procent högsta inkomsterna. Hur man än mäter fördelningsmässigt har vi en väldigt kraftig ökning av klyftorna från 2006 och framåt.Det som OECD sa var faktiskt att klyftorna hade växt snabbast i Sverige av i praktiken alla västländer. Det är naturligtvis effekten av att sänka skatterna med den fördelningsprofil som ni hade samtidigt som ni trasade sönder välfärdssystemen. Det gällde till exempel sjukförsäkringarna, när ni utförsäkrade tiotusentals människor från sjukkassan, och arbetslöshetsförsäkringen, som ni i praktiken har förstört och som inte längre är en generell försäkring.När ni gjorde så drog ni isär samhället, och de sociala problemen ökade. Men det kanske inte heller finns i Hans Rothenbergs värld. Den värld som jag beskriver nu, när jag säger att vi har en generation av ungdomar som tappar sin framtidstro och inte längre ser några framtidsmöjligheter, är den värld vi måste försöka göra någonting åt.Det är därför som vi nu slår in på en ny väg. När Hans Rothenberg sänkte skatten blev det inte högre skatteintäkter. Det där är något slags reptricksresonemang. Det är snarare så att vi har ett stort underskott nu som vi får ärva av er. Men låt oss använda de pengar som vi trots allt har till att satsa på utbildning och skapa framtidsmöjligheter för dessa ungdomar. Då kan vi bryta rekryteringen till de kriminella gängen.